Fru talman! Hans Göran Franck har i en interpellation ställt ett antal frågor rörande mänskliga rättigheter m.m. i Baltikum under krigsåren och i dag. Fru talman! Redan under den första sovjetiska ockupationen åren 1940--1941 bortfördes och dödades baltiska judar. Enbart från Estland deporterades omkring 80 % av judarna i landet. När sedan den tyska ockupationen slutförts sommaren 1941, inleddes som bekant massiva judeförföljelser med det ohyggliga resultatet att blott något tiotusental av Baltikums ca 300 000 judar år 1945 överlevde. Ansvariga för dessa illdåd var utan tvivel främst de tyska nazisterna och de insatsgrupper ur SS som ledde utrotningsaktionerna i Baltikum. Tyvärr uppvisade utvecklingen i de baltiska staterna på denna punkt liknande drag som i andra östoch centraleuropeiska länder som intogs av Hitler, nämligen att även lokalbefolkning i någon mån medverkade i dessa förintelseaktioner. Det kan knappast råda något tvivel om att tyskarna bröt mot en framväxande folkrättsuppfattning som senare kodifierades när de mer eller mindre tvångsrekryterade balter till de olika försvars-, säkerhets och polisbataljoner som inrättades liksom till Waffen-SS. Officiellt hette det visserligen att deltagandet i dessa förband var frivilligt, men i praktiken var denna frivillighet en chimär. I de flesta fallen sändes dessa enheter till östfronten som stridande förband, men vissa av dem deltog aktivt i judeutrotningarna i eller utanför Baltikum. Hit hör enligt historiska källor bl.a. den estniska Erna-bataljonen och den litauiska 12:e bataljonen. Ibland hävdas i detta sammanhang att Waffen-SS endast skulle ha utgjort stridande förband. Så är ej fallet. Vissa av dessa trupper var visserligen att beteckna som närmast stridande fältförband, men Waffen-SS ansvarade även för koncentrationslägren. I Baltikum har numera en process inletts för att rehabilitera de personer som dömts för olika slags politiska brott under den sovjetiska efterkrigsockupationen. I vartdera Lettland och Litauen handlar det om ca 35 000 personer. Sätten att genomföra processerna skiljer sig dock åt. I Lettland behandlar man varje enskilt fall för sig och lettiska myndigheter har hittills avgjort knappt 2 000 ärenden. Av dessa har ett femtontal personer nekats upprättelse med hänvisning bl.a. till att de deltagit i judeutrotningen. I Litauen ogiltigförklarade riksåklagaren samtliga de aktuella domarna, och de berörda personerna har rehabiliterats av parlamentet. Vad man på litauisk sida tagit ställning till har varit domar som avsett brott mot sovjetregimen. Däremot tycks man ej ha undersökt vad de rehabiliterade personerna gjort under den tyska ockupationen, trots att litauisk lag förbjuder rehabilitering av krigsförbrytare. Enligt uppgift har man därvid förbisett mellan 10 och 20 personer som uppenbart begått krigsförbrytelser. Av det mesta att döma har man i Vilnius sålunda agerat alltför brådstörtat och oöverlagt i detta avseende. Omvärlden har pekat på detta, och vi får nu hoppas att en ny och grundlig prövning av samtliga aktuella fall görs. Inte minst är detta av stor betydelse för Litauens internationella anseende. I Estland antogs en rehabiliteringslag år 1990. Med denna som grund har hittills omkring 8 000 personer rehabiliterats. Totalt uppges över 40 000 personer vara berörda. Vid den individuella prövning som görs i dessa fall har hittills knappt 400 personer vägrats rehabilitering, bl.a. med hänvisning till att de begått krigsförbrytelser. Hans Göran Franck har frågat mig om regeringen begärt att få listor över samtliga personer som rehabiliterats, så att en granskning kan göras. Svaret är nej. Vi varken kan eller bör ta på vårt ansvar att genomföra en sådan granskning, utan detta måste vara de baltiska myndigheternas sak. Däremot har jag i andra sammanhang framhållit den vikt vi i Sverige fäster vid att undersökningarna görs grundligt, så att inte några krigsförbrytare rehabiliteras. På flertalet platser i världen, och tyvärr också i Sverige, förekommer antisemitism. Detta gäller inte minst länderna i Öst och Centraleuropa, där antisemitismen på sina håll är mycket utpräglad. Också i Baltikum har detta slags strömningar i någon mån kommit till uttryck. Det är min bestämda uppfattning att antisemitism kraftfullt måste fördömas oavsett var den förekommer. Det kan dock inte hävdas att några oroväckande nazistiska eller antisemitiska aktiviteter förekommer just nu i Baltikum. De veteranmöten som hållits har närmast varit opolitiska till sin karaktär. I något fall har det tyvärr förekommit att företrädare för den beryktade estniska Ernabataljonen inbjudits till sådana möten. Detta är jag den förste att beklaga. Det är nu viktigt att man i Baltikum tydligt markerar avstånd mot allt och alla som haft ett sådant samröre med nazisterna som exempelvis Erna-bataljonen hade. Att, som Hans Göran Franck gör, tala om minoritetsfientliga högerextremistiska aktiviteter är i högsta grad tveeggat. I dag förs i framför allt Estland och Lettland en mycket livlig debatt om vilka personer som skall kunna få estniskt resp. lettiskt medborgarskap. För en utomstående kan vissa synpunkter i denna debatt kanske tyckas minoritetsfientliga. Men man måste här vara medveten om att det som Baltikum råkat ut för i detta avseende inte är en mångnationell, begränsad invandring på immigrationsländernas villkor såsom vi i västvärlden känner invandringen, utan en medveten kolonisationspolitik från Sovjetunionens sida. Med de dimensioner och de demografiska följder denna politik fått är det på intet sätt märkligt att medborgarskapsfrågan blivit både central och ibland tillspetsad i den politiska debatten. Några ''oroväckande minoritetsfientliga högerextremistiska aktiviteter'' är det dock inte fråga om. I stället uttrycker de flesta politiker i dessa stater förståelse för de problem immigranterna nu ställs inför, och det förekommer inte några högljudda krav på att dessa måste lämna Baltikum. Vad frågan gäller är som sagt vilka krav på bosättningstid, språkkunskaper etc. som skall krävas för den som vill bli medborgare. Låt mig här säga att frågan om medborgarskap givetvis har en viss koppling till de mänskliga rättigheterna. I dag har immigranterna i Baltikum sovjetiskt medborgarskap. Det måste vara en självklarhet att de som inte önskar eller för närvarande inte kan få medborgarskap i den baltiska stat där de bor ges möjlighet att erhålla exempelvis ryskt eller ukrainskt medborgarskap, om den framtida situationen i hittillsvarande Sovjetunionen skulle innebära att det sovjetiska medborgarskapet inte längre kommer att gälla. Respekt för folkrätten, för FN:s och ESK:s principer om de mänskliga rättigheterna är en hörnsten i svensk politik. Detta visar inte minst vårt omfattande engagemang i internationella fora i dessa frågor. Det är för oss en självklarhet att alla processen i praktiken lever upp till sina internationella åtaganden. Vi utgår från att de tre baltiska staterna i egenskap av FN-medlemmar och ESK-stater gör sammalunda, och det har vi redan framfört till dem i olika sammanhang. Jag har i dag inte någon anledning att tro att Estland, Lettland eller Litauen kränker vare sig de mänskliga rättigheterna eller andra delar av folkrätten. Självklart kommer vi dock också fortsatt att noga följa utvecklingen på detta område även i Slutligen frågar Hans Göran Franck vilken betydelse förekommande kränkningar av folkrätten och de mänskliga rättigheterna i Baltikum skulle ha för vår biståndspolitik. Låt mig här börja med att hänvisa till vad som sades i regeringsdeklarationen, nämligen att biståndspolitiken läggs om i riktning mot ett väsentligt starkare stöd för demokrati och marknadsekonomi. Detta innebär att vi nu i högre grad än tidigare fäster vikt vid att mottagarna av det svenska biståndet är demokratiska länder eller i vart fall mycket klart går i en sådan riktning. Det innebär därmed också att vi gör en koppling till ländernas respekt för de mänskliga rättigheterna och andra delar av folkrätten. Fru talman! Sker allvarliga kränkningar härvidlag i något land som tar emot svenskt bistånd, kommer detta inte bara att påtalas av oss, utan också medföra att vårt stöd till detta land påverkas. Denna principiella uppfattning gäller generellt, och jag är övertygad om att den delas av majoriteten av det svenska folket. Det är också denna inställning som lett till vår omprövning av exempelvis biståndet till Cuba. När det gäller Baltikum vill jag dock hänvisa till vad jag tidigare sade, nämligen att dessa länder inte kränker de mänskliga rättigheterna eller andra delar av folkrätten. I dag finns det därför inte någon grund för ett sådant slags koppling.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Det är av största vikt att demokratin och rörelsen för de mänskliga rättigheterna i Baltikum får allt tänkbart stöd. Under våren gäller det för riksdagen att fatta beslut som får verklig betydelse och verkan i de baltiska staterna. Problemen, som regeringen delvis synes bortse ifrån, får bedömas som mera allvarliga än i andra länder, beroende på att den demokratiska rörelsen i Baltikum är förhållandevis ny. Den har vida mindre styrka än i de etablerade demokratierna då det gäller att motverka extremistiska, rasistiska, nazistiska och andra antidemokratiska tendenser. Vi måste också göra klart att samtliga baltiska stater på 30-talet hade en från demokratisk synpunkt mycket olycklig period. Det kan mot denna bakgrund vara svårt att med kraft och på ett demokratiskt sätt göra upp med de ytterst allvarliga tendenser som har förekommit. Illdåd som förekom under ockupationstiden finns belysta i Alf Svenssons svar. Det rörde sig alltså om närmare 300 000människor som blev undanröjda. Det var inte mindre än 175 000 litauiska judar som dödades. Per Ahlmark, som är väl insatt i dessa frågor, säger att det 1941 fanns 80 000 judar i Vilnius getto och att det 1944 inte fanns några kvar. Under den process som förekom fick nazisterna assistans av antijudiska litauiska rörelser. På motsvarande sätt medverkade även letter. Såväl litauisk som lettisk polis var behjälplig vid judeslakter.

Regeringen bör verka för att inga krigsförbrytare rehabiliteras. Dessutom bör regeringen medverka till att minoritetsproblemen löses i överensstämmelse med gällande rättsprinciper och gällande konventioner. Det är slutligen viktigt att regeringen vid biståndsgivningen verkar för att de baltiska länderna strikt iakttar demokratiska fri och rättigheter och rättsstatliga principer.

Herr talman! Jag är tacksam för att den här interpellationen har framställts så att jag har fått detta tillfälle att -- enligt min egen uppfattning -- grundligt svara på frågan och förhoppningsvis också räta ut en del frågetecken. Låt mig med kraft få säga, att glädjen kan inte vara större hos någon -- jag vågar faktiskt säga det -- än hos mig över att demokratierna byggs upp nu i Estland, Lettland och Litauen. Jag tycker också att man -- jag vet inte hur många gånger jag har sagt detta, och jag hoppas att det har nått fram till ledamöterna här i kammaren -- och till många andra -- att Sveriges historia i detta avseende, om vi tänker på Molotov--Ribbentrop-pakten, är sannerligen inte hedervärd. Vidare vill jag understryka att när vi talar om de historiska förvecklingarna får vi se till att lyfta in stalinismen och deportationerna under den perioden liksom nazisternas fasansfulla agerande. Det får inte bli balterna som, därför att dessa händelser ägde rum i de baltiska staterna, måste uppbära skulden för det skedda. Att det sedan fanns medlöpare, som jag sade i mitt svar, är uppenbart. Jag tror det var Håkan Holmberg som sade att sannolikt hade det funnits sådana också i Sverige, och det fanns ju medlöpare varhelst nazismen dök upp. Jag har sagt vid varje tillfälle, då de här frågorna har varit på tapeten, att vi har anledning att sopa framför egen dörr. Vid varje sådant tillfälle har jag också sagt att farhågorna inte är isolerade till någon enskild nation utan förekommer i Östeuropa, i Västeuropa, i Sverige. För mig har rädslan för att något sådant här skulle få utrymme i en spirande demokrati varit så stor att jag kan tillstå att ordvalet ibland kanske blev litet för hett, men det har varit fråga om vänskap till balterna och omtanke om balterna. Rent generellt och principiellt kan jag säga att min uppfattning är att allt vad jag gör och säger kunde göras och sägas bättre. Jag vill emellertid starkt understryka att min vänskap till balterna har varit genuin och äkta, och jag hoppas att detta har uppfattats av Luksep och andra sedan många år tillbaka. Men den principiella ståndpunkten som finns i regeringsförklaringen måste naturligtvis få gälla som princip och gälla generellt. Jag tror också att det är helt riktigt både i fråga om Baltikum och i fråga om andra stater som vi har biståndsrelationer till att vi är med för att stärka rättsapparaten, som Håkan Holmberg sade. Vi har inte tänkt sitta på åskådarläktaren och se vad som händer -- vi vill aktivt vara med för att göra våra närliggande grannars demokratibyggande så fast och så snabbt som möjligt.

Herr talman! Jag måste tillstå att jag inte känner till vad som har hänt under den allra senaste tiden, men jag känner väl till Simon Wiesentahlinstitutets önskemål om att få ta del av vad som har hänt, i synnerhet i Litauen. Det är viktigt att understryka vad Håkan Holmberg sade om rättsapparaten i dessa länder, och det gäller särskilt situationen i Litauen. Jag tror att det vore en styrka om man tog hjälp av internationell folkrättslig expertis för att utreda vilka som är krigsförbrytare och vilka som inte är det. Men jag förväntar mig naturligtvis att det initiativet tas av regimen i

Herr talman! Det är bra att statsrådet så klart och tydligt redogör för inställningen när det gäller det svenska biståndet och korruptionen. Det är bra att den signalen går ut så klart och tydligt. Vi märker i dag att skattebetalarna kräver att deras surt förvärvade skattepengar används effektivt och på rätt sätt när de går in i statskassan. Därför måste korruptionen bekämpas var den än uppträder -- annars är det risk att i det här fallet också biståndsviljan undergrävs. Det är alltså viktigt att pengarna når ut dit där hjälpen bäst behövs. Men detta är svårt och det är, som jag sade i mitt tidigare inlägg, oerhört svårt i ett land i krig. Det är naturligtvis svårt att veta om mängden vapenleveranser ökat eller minskat eller ligger kvar på samma nivå. Margareta Winberg undrar varifrån vi fått uppgifterna. Ja, jag kan säga att jag fick den uppfattningen att aktiviteterna när det gäller gerillakrigföringen och Renamos verksamhet hade minskat när jag samtalade med minister Matsinha när han var här. Man sitter ju också i förhandlingar och diskuterar ett fredsavtal; man talar om att man skall försöka nå fram till fred och att man skall ha demokratiska val. Jag ställde också frågan: Varifrån kommer vapnen? Även på den punkten fick jag, måste jag säga ett något svävande svar, även om det stod klart att de på något sätt kommer via Sydafrika. Men hur och i vilken omfattning kunde han inte riktigt redogöra för, och det förstår jag. De här vapenleveranserna tar vägar som är näst intill omöjliga att följa. I Sydafrika säger man att landet inte är inblandat i detta utan att det i så fall är andra som bedriver dessa aktiviteter. Detta påstående kan man naturligtvis ställa sig mycket tvivlande inför. Samtidigt är det naturligtvis svårt att se vilka vägar vapnen tar och vilken omfattning leveranserna har. Min bedömning efter samtalet var att aktiviteten ändå något hade minskat. Sedan kan detta naturligtvis snabbt blossa upp igen. Jag vill tacka statsrådet framför allt för den klara signalen om att det gäller att hitta andra vägar runt den korrupta regimen.

Herr talman! Fredsprocessen i Rom mellan Moçambiques regering och Renamo har dess värre hittills bara nått fram till begränsade resultat, men förhandlingarna har som väl är inte brutit samman utan pågår fortfarande. Detta inger naturligtvis hopp. En ny omgång av fredsförhandlingarna -- jag tror att det blir den tionde i ordningen -- skall hållas. FN är emellertid inte inkopplat i fredsprocessen. Detta är ett önskemål som uttryckligen har framförts av Moçambique. Sverige har på de vägar som står oss till buds, FN:s MR-kommission, påtalat Renamos övergrepp. Minister Matsinha ville under sitt besök här gärna ta upp, förklara och förtydliga relationen med diplomaten Wahlund. Jag har vid varje sådant tillfälle understrukit att jag inte blandar ihop biståndsrelationen med den episoden, eller vad vi nu vill kalla den. Jag gjorde också detta mycket klart för den delegation som var hos mig i samband med ministerns besök. Jag vill också gärna med emfas säga att jag inte har någon lista på några ministrar som är inblandade i korruption. Jag vet inte om en sådan lista finns; jag har inte sett den. Jag har heller aldrig påstått att jag har sett den eller refererat till den. Hur får Renamo sina vapen? Jag påstår inte att man får dem från någon statsbildning, men att man får tag i vapen från kretsar och grupper är uppenbart. Men vi vet också att den som vill ha vapen får tag i vapen. Så är det världen över -- jag höll på att säga att det tydligen inte finns mycket som är så enkelt som att skaffa sig vapen. Initierade uppgiftslämnare säger att stödet från dem som tidigare tillhandahöll vapen, dvs. bl.a. statsbildningar, har minskat. Detta är vad jag kan referera. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att den nuvarande regeringen ändå har vidgat biståndsramen. Vi har lyft ut östbiståndet för att få mer pengar till de riktigt fattiga länderna, och vi lyfter successivt ut asylkostnaderna. Men vi har också på vårt ansvar -- även i det debattklimat som nu råder -- att verkligen se till att pengarna når fram. Alla som är i den här salen nu och många med oss har ett ansvar för att se till att vi inför svenska folket kan visa att det är människorna, de som behöver och inga andra, som skall nås av vår hjälp.

Herr talman! Margareta Winberg vet lika väl som jag att det inte är alltid som vad man säger i massmedia presenteras såsom man har uttryckt det. Jag har vid varenda tillfälle då frågan har varit uppe sagt, att jag icke blandar ihop affären med diplomaten Wahlund med biståndet. Förslaget om att vi skall minska landramen fanns för övrigt före den affären. Jag förstår att många har kopplat ihop dessa två saker -- det kan man förstå --, men jag har inte gjort det. Vi är säkert också överens om att landramen så att säga inte är det allena saliggörande när det gäller relationer. Som jag sade tidigare vet vi ju att bistånd även kan ges på många andra sätt. Den parlamentariskt sammansatta delegation som skall åka till Sydafrika behöver inte få skrivet på näsan vad man skall ta upp. Det är mycket kompetent folk som ingår i delegationen, bl.a. den tidigare socialdemokratiska ministern Anita Gradin. Så i delegationen vet man nog vad man skall ta upp. Jag anser emellertid -- och det står jag verkligen för -- att Moçambiques regering borde ha tagit itu med korruptionen mer aktivt än vad man har gjort. Jag hoppas att så skall ske efter att dessa signaler har gått ut.

Jag tackar biståndsministern för svaret på mina frågor om kommande insatser för Etiopien. Det svar jag fått av Alf Svensson utgör till största delen en resumé av den tidigare situationen i landet. Den känner vi väl till, och jag hade mer uppskattat om biståndsministern varit fylligare i sin beskrivning av de åtgärder som man planerar att genomföra nu. Alf Svensson citerades i pressen i samband med Etiopienbesöket, då han uttalade hur viktigt det är ''att omvärlden snabbt stöder Etiopien och inte sätter sig på åskådarplats''. Jag förstår att detta är ett återkommande uttryck i biståndsministerns vokabulär. Vi hörde det också i den förra debatten, då det gällde Moçambique. Det här är naturligtvis ett uttryck för biståndsministerns goda vilja, och jag ifrågasätter inte den. Men uttalandet förpliktar, och jag vill gärna nu här i kammaren få utförligare besked om hur dessa snabba åtgärder sätts in. Jag kan helt instämma med Alf Svensson i det ytterst nödvändiga att snabbt agera för att medverka till en stabilisering i landet. De löften som Alf Svensson givit för att sätta in snabba åtgärder i en akut situation har ju inte infriats när det gäller det uppmärksammade biståndet till Estland. Det tog minst en månad för oljan att komma fram. Jag måste fråga hur det är med löftena till Etiopien. Såvitt jag förstår av svaret ämnar man återuppta de projektområden som man tidigare arbetat med men där verksamheten på grund av kriget inte kunde fullföljas. Jag betvivlar inte behoven inom dessa områden, dvs. hälsovård, undervisning, skogsprojekt och kartering, men det är naturligtvis så att Etiopien i dag är djupt sargat efter 30 års krig. Förutom fattigdomen, orsakad av torka och dåliga eller inga skördar, har man nu uppgiften att försöka bygga upp sitt land efter kriget. För det första har kriget totalt undergrävt landets ekonomi. Valutan är övervärderad, det saknas kapital för att investera, de statliga företagen är olönsamma och arbetslösheten är enorm. För det andra skall man återföra en armé av soldater till ett liv i fred. 250 000 soldater från den förra regeringsarmén har släppts ut ur fånglägren. De är utan pengar och utan arbete. De är tränade att döda och kan orsaka stora problem om de inte rehabiliteras. Kriminaliteten har enligt rapporter ökat snabbt den senaste tiden. För det tredje är Etiopien ett land med ett stort antal etniska grupper och dessutom ett land där religiös fanatism kan leda till konflikter mellan kristna och islamiska bekännare. Detta är hot mot den inre säkerheten, vilken mycket lätt kan störas och rubbas. Det är nog så att Etiopien har en kort tidsfrist. Här behövs en massiv hjälpinsats. Världsbanken förbereder sig för att pumpa in 3 miljarder kronor. Om några år skall man sätta in ett strukturanpassningsprogram. Etiopien har egentligen förutsättningar att återhämta sig; det är ett land med tillgångar som går att utveckla, om det får leva i fred. Det är nödvändigt att omdaningen sker varsamt och att devalvering och privatiseringar sker på sikt. I Eritrea släpper svälten inte taget. Mellan 70 och 80 % av skörden har torkat bort, och nu väntar ytterligare ett år då man är helt beroende av omvärldens givmildhet för att hålla svälten borta. Också här behövs en massiv insats, och den behövs nu. Man behöver 51 000 ton vete varje månad för att överleva. Man får 30 000 ton. Precis allting saknas, bl.a. fordon och vägar för att få ut katastrofhjälpen. Nu fungerar åter den bombade hamnen i Massawa, men det saknas t.ex. presenningar för att skydda vetesäckarna för fukt och regn. FN har 45 lastbilar som går i skytteltrafik upp till Asmara, men de kan bara ta 1 000 ton åt gången, och resan tar två dagar i anspråk. Tewolde Geressus, som är chef för landets hjälporganisation, säger att det är många som kommer och tittar och att internationella hjälporganisationer ger vissa vaga löften om hjälp. Men hjälpen uteblir. Jag vet att Alf Svensson inte besökte Eritrea på sin resa i Etiopien, så jag beskyller inte Alf Svensson för att vara en av de löftesgivande besökarna -- inte här. Men likafullt undrar jag: Vilka snabba åtgärder är det som regeringen planerar?

Herr talman! Jag skall börja med att svara på den sista frågan från Eva Johansson. Vi hade som sagt ett meningsutbyte i går, och jag trodde att jag sade ganska klart och entydigt då att Sverige erkänner stater, inte regeringar. Det är detta som har gällt och skall gälla. Jag kan inte introducera en annan princip än den som gällde för den förra regeringen och som gäller för den nuvarande regeringen. Detta innebär då icke någonting annat än att vi verkligen vill hjälpa Eritrea. Jag sade i går och kan gärna säga det i dag igen att i februari -- vi är strax där -- åker en delegation till Eritrea för att se vad man kan hjälpa till med. Via FN-systemet hoppas vi kunna ta itu med de tyngre insatserna som Eva Johansson berörde och som jag också kan förstå att enskilda organisationer inte alltid kan satsa på. Sedan frågades det om enskilda organistioner har stort utrymme eller ej när det gäller Eritrea. Beloppet som står till enskilda organisationers förfogande är nu större än tidigare. Det har vi ökat så pass mycket att enskilda organisationer ibland funderar på om de kommer att klara av att tillgodogöra sig det. Men beloppet är inte öronmärkt till olika länder. Jag hade under mina få dagar i Addis Abeba tillfälle att tala med representanter för Eritrea, och som jag sade i går underströk jag för nuvarande presidenten i Addis Abeba att vi kommer att satsa via enskilda organisationer. Han såg, som jag också sade i går, positivt på detta. Den första resan jag gjorde som minister gjorde jag till Etiopien, för jag tycker att det som sker där är så positivt, och vi har av gammal hävd många relationer mellan Sverige och Etiopien. Världsbanken agerar. Där har vi en delegation som medverkar visavi området. FN agerar, och där har vi en delegat med. Där försökte Kristina Svensson göra en viss affär av snabbheten. Låt mig då säga att det står på s. 3 i mitt svar: ''Vad gäller biståndsinsatserna under första hälften av år 1992'' -- det är den halvan vi lever i nu ''kommer ca 48 milj.kr. av landramen att tilldelas hälso och undervisningssektorn samt ges till projekt inom skogssektorn och som stöd till kartverket. Därutöver kommer 38 milj.kr. att vara ett direktstöd till det rehabiliteringsprogram som Världsbanken utarbetat i samarbete med den etiopiska regeringen.'' Jag fick den här slängen, och jag kan uthärda den jag hoppas, herr talman, att jag får tillfälle att med några få ord bemöta den -- om att det inte har varit någon snabbhet visavi Estland. Jag kom hem från Mexico i lördags natt. I söndags morse fick jag veta att hjälpen när det gäller energin inte var reglerad eller avtalad. I lördags fick vi det sista beskedet från de estniska departementen om vilken typ av olja man ville ha. Uppgifterna har nämligen varierat utomordentligt från juletid och fram till i lördags. Från i lördags till i går försökte jag få avtalet undertecknat. När det inte gick i går kl. 3, vilket hade utlovats, bestämde jag i samråd med SIDA att satsa ytterligare 5 milj.kr. och att sätta de 5 miljonerna i estniska regeringens hand, för att den själv skulle upphandla oljan. Från i lördags till i går kl. 3 är ingen väldig sträcka. Jag förstår bekymren när det gäller att fara fort fram. Det är inte ens så enkelt att klara av det i Etiopien. SIDA var där med en stor mission samtidigt som jag var där, alltså i november. Det är ju väldigt viktigt att man inte bara pumpar i väg resurser utan att insatserna förbereds och planeras väl. Vi har tillräckligt med kritik mot oss för insatser som inte varit grundligt planerade. Ett land som man kan säga har slagits i ruiner, i varje fall till dels, kan inte ta emot hjälpen per omgående, men så snabbt som det någonsin går vill vi vara där. Sedan vill jag säga att för land efter land efter land skulle vi vilja göra mer. Behoven är odiskutabla, vare sig vi talar om Eritrea eller Etiopien eller Moçambique eller Tanzania, för att inte tala om Zambia osv. Därför är det relativt enkelt att mana fram en bild och sedan visa att regeringen inte klarar av att hantera den. Det kommer vi inte att göra, men jag lovar att jag skall göra mitt yttersta, och mer kan jag inte göra, för att på bästa sätt kanalisera hjälpen också när det gäller Eritrea och

Herr talman! Alf Svensson sade att det kan vara svårt för ett land som har slagits i ruiner att ta emot ett stort bistånd. Efter att ha träffat flera i ledningen i Eritrea och många privatpersoner i olika delar av landet, är jag mycket imponerad över den kompetens som finns i Eritrea och den målmedvetenhet med vilken man arbetar, förmågan att se problemen och planera för lösningar av dem. Jag är alldeles övertygad om att Eritrea har möjlighet att mycket snabbt ta emot ett stort bistånd från världen. Man vet vad man vill göra. Man vet vad som behövs för att så snabbt som möjligt få Eritrea att fungera och vara ett bra land att leva i igen. Eritrea vill få kontakter med omvärlden angående dessa frågor. Man vill veta med vilka förutsättningar man kan planera. De planer man har föresatt sig att driva igenom kommer man att arbeta efter. Om landet får världens stöd kommer det att gå fort. Blir det inte något stöd från omvärlden kommer det att ta oändligt lång tid och innebära ett stort lidande för Eritreas folk. Vi måste klargöra för den eritreanska regeringen dessa förutsättningar. Därför är det viktigt att veta vilket ekonomiskt utrymme det finns för biståndsinsatser i Eritrea. Det är också viktigt att få veta på vilket sätt den eritreanska regeringen kommer in i planeringen av dessa biståndsinsatser. Det är landets prioriteringar och inte tillfälligheter i svenska organisationers engagemang som skall avgöra vilka insatser som skall göras först. Det är bra om Alf Svensson träffade representanter för Eritrea när han var i Etiopien. Det är alldeles utmärkt. Men såvitt jag kan förstå betraktar sig president Meles i Etiopien inte som en representant för Eritrea. Det är absolut inte så att eritreanerna tycker att de är representerade av den etiopiske presidenten, även om där råder ömsesidig respekt. Jag vill understryka det Kristina Svensson sade om den resurs som eritreaner i andra länder med en god utbildning kan utgöra för Eritrea. Jag vill skicka följande fråga till Alf Svensson. Planeras det nu några insatser från svensk sida för att underlätta återvändandet för eritreaner? Det skulle vara ett snabbt och effektivt sätt att hjälpa Eritrea att komma i gång.

Fru talman! Thage G Peterson har ställt tre frågor till mig angående regionalpolitiken. Han vill för det första veta om jag delar NUTEK:s uppfattning om glesbygden och regionalpolitiken. Bakgrunden är ett uttalande i en tidskriftsartikel av överdirektören i närings och teknikutvecklingsverket. Vidare vill han veta hur jag avser att förena min och centerpartiets positiva inställning till statligt regionalpolitiskt stöd med moderaternas avståndstaganden samt om jag avser att ta några regionalpolitiska initiativ. Svaret på den första frågan är att jag uppfattar den refererade tidskriftsartikeln som ett personligt debattinlägg och inte som ett uttryck för verkets officiella mening. Vid överläggningar som jag har haft med generaldirektören för NUTEK har vi bl.a. diskuterat hur verket på bästa sätt kan medverka i genomförandet av regeringens regionalpolitik. När det gäller de två övriga frågorna vill jag framhålla följande: Grunden för regeringens regionalpolitik har redovisats i regeringsförklaringen. Där slås fast att hela Sverige skall leva och att det förutsätter en aktiv regionalpolitik. En sådan politik innefattar både stöd till företag, främst de små företagen, och satsningar på förbättrad infrastruktur. Regeringens förslag till närmare inriktning av regionalpolitiken för nästa budgetår har nyligen redovisats i budgetpropositionen. Som framgår av budgetspropositionen föreslår regeringen att nedsättningen av socialavgifter som regionalpolitisk stödform utvidgas både geografiskt och branschmässigt. Utvidgningen ges en tyngdpunkt på glesbygdsnäringarna, turismen och tjänstesektorn. Vidare öppnas igen möjligheter att använda lokaliseringslån för att öka tillgången på riskvilligt kapital i stödområdena. Länsanslaget höjs till 1 miljard kronor och nivåerna för glesbygdsstöd höjs. Redan nu har regeringen lämnat stöd till ett antal företag, främst inom tjänstesektorn, som kommer att betyda mycket för utvecklingen i flera mindre orter. För att nå de regionalpolitiska målen krävs emellertid att den regionala utvecklingen noga beaktas när åtgärder föreslås även inom andra samhällssektorer än företagssektorn. Detta är särskilt viktigt när det gäller åtgärder som avser infrastrukturen, dvs. vägar, järnvägar, tele/data, utbildning m.m. Här hoppas jag att Thage G Peterson delar min uppfattning att det inte är ett acceptabelt synsätt som t.ex. produktivitetsdelegationen redovisar när de tonar ner behovet av infrastrukturinvesteringar i stora delar av vårt land. För att betona statliga utredningars ansvar att belysa regionalpolitiska konsekvenser av sina förslag, kommer jag senare att föreslå regeringen att ett särskilt direktiv införs som föreskriver att sådana analyser skall göras. Viljeinriktningen när det gäller regionalpolitiken är således tydlig. I en budget som präglas av stramhet och omprioriteringar, sker rejäla satsningar för att få till stånd ekonomiskt, socialt, kulturellt och ekologiskt fungerande regioner. Regeringens budgetsförslag innebär ett klart ställningstagande för utveckling, valfrihet och mångfald i hela landet.

Fru talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Börje Hörnlund och jag har mötts många gånger här i riksdagen i regionalpolitiska debatter, ibland heta sådana. Jag uppskattade mycket Börje Hörnlunds ambitioner för regional rättvisa och jag studerade alltid hans regionalpolitiska motioner och har nu också gått igenom hans proposition. Börje Hörnlund talar ofta regionalpolitik. Jag brukar läsa hans tal, de som jag får tillgång till. Det han säger i talen är svårt att kritisera, mycket av det han säger vill jag gärna instämma i. Hans ord förefaller dock bli så tomma när han skall komma till handling. Det blir inte så mycket av hans stolta deklarationer. Det beror inte på Börje Hörnlunds ambitioner eller hans vilja att åstadkomma resultat, utan det beror på att han sitter i en regering där moderaterna bestämmer och regional rättvisa inte står särskilt högt i kurs. Carl Bildt och moderaterna ger helt enkelt inte Börje Hörnlund någon chans att driva en regionalpolitik, anpassad till dagens verklighet och krav. Detta förhållande, antar jag, är orsaken till att arbetsmarknadsministern inte har svarat på min andra fråga som löd: Anser arbetsmarknadsministern att det går att förena sin och centerns positiva inställning till statligt regionalpolitiskt stöd med moderaternas avståndstaganden? Arbetsmarknadsministerns tystnad på den punkten är detsamma som ett nej på den frågan, nämligen att det inte går att förena. Ser verkligen inte Börje Hörnlund några problem med att samarbeta med moderaterna beträffande regionalpolitiken? Moderaternas linje är ju att marknadskrafternas fria principer skall gälla när det gäller ekonomin. Statliga företag och naturtillgångar skall ju privatiseras och utförsäljas, branschstödet skall avvecklas och näringspolitiken skall ges en mer generell prägel. Inskränkningar skall dessutom göras till det selektiva företagsstödet, som har betytt många nya jobb ute i skogslänen. Är verkligen moderaternas nedbrytningspolitik grunden för Börje Hörnlunds regionalpolitik? Vad har den här moderatledda politiken lett till?

En enda sida, ur en morgontidning i dag, i Stockholm, innehåller detta. Vi börjar nu att vänja oss vid sådana här nyheter. För tusentals människor runt om i landet väntar bara lidande, oro och arbetslöshet inför framtiden. Jag vill gärna att arbetsmarknadsministern erkänner att situationen på arbetsmarknaden nu helt har gått regeringen ur händerna. Det dystra beskedet är att regeringen inte längre har kontroll över vad som händer. Ökningen av arbetslösheten och neddragningarna bara rullar på, och regeringen verkar sitta helt skrämd. Den vet inte vad den skall göra eller vad den har ställt till med på t.ex. byggområdet, som är ekonomins motor. Jag menar att det är oerhört okänsligt av landets regering att bara fortsätta sin neddragningspolitik, som skapar arbetslöshet och oro bland människorna över hela landet. Ansvaret för detta har ingen annan än regeringen, och arbetsmarknadsministern är ansvarig för arbetsmarknadspolitik och regionalpolitik. Nu har jag sett att arbetsmarknadsministerns linje är att skylla på den gamla regeringen. Men så enkelt är det inte. Faktum är att regeringens neddragningspolitik på område efter område leder till avskedanden och ökad arbetslöshet. Regeringens slag mot bostadsmarknaden har lett till en kris på byggsidan med mycket hög arbetslöshet som följd. Det är naturligtvis bra med en aktiv arbetsmarknadspolitik och med regionalpolitiska åtgärder, men allt detta väger ju lätt när regeringen går hårt åt jobben på den ordinarie arbetsmarknaden. Där river ni ned tusentals arbetsplatser, som det blir svårt att ersätta. Jag har förstått av vad arbetsmarknadsministern sagt att det någonstans i regeringskansliet finns en hemlig lista som man går efter när det gäller att göra neddragningar på politiska områden. Jag är nyfiken på att få höra litet mer om den där hemliga listan. Småföretagen, Börje Hörnlund, har ingen glädje av er politik om ingen eller ytterst få, till följd av regeringens åtstramningspolitik, har råd att köpa småföretagens produkter. Finansministern har själv räknat ut att en normal tvåbarnsfamilj kommer att förlora 700 kr. i månaden i köpkraft på regeringens politik. Min hårdaste kritik mot regeringens regionalpolitik är att det inte längre finns någon samordning i regeringen som skall leda fram till regional rättvisa. Den högra handen vet inte vad den vänstra gör. Regeringens byggpolitik, indragningarna från kommunerna och privatiseringen av statliga företag och verk motverkar Börje Hörnlunds regionalpolitiska satsningar. Allt vad vi ser i dag är faktiskt bara ökad arbetslöshet, varsel och neddragningar, vilket har lett till oro och bekymmer för människorna över hela landet.

Fru talman! I helgen hade byggnadsarbetarna demonstrationer i mitt hemlän. Det var demonstrationer i Kramfors, Sundsvall och Örnsköldsvik. Jag gick personligen med i Kramfors, och jag fäste mig vid att väldigt många människor gick ut. Jag fäste mig särskilt vid att det i demonstrationståget fanns många unga, både män och kvinnor. Jag såg framför mig deras oro över att inte längre ha ett jobb. Från den demonstrationen var ropen: Vi vill arbeta! Nu signalerar regeringen en dyster bild. Arbetslöshetskurvan skall upp ordentligt under 1993. Som norrlänning vet Börje Hörnlund att vi i skogslänen ligger ytterligare en bit upp på den kurvan, kanske 2 % över rikskurvan, med förvärrade problem som följd. Därför är de åtgärder som signaleras i budgetpropositionen vad gäller AMS-insatser inte tillräckliga för att klara av den här situationen. Dessutom skrämmer det mig en aning när man presenterar sin politik som den enda vägen. Det är kaxighet att som politiker påstå att man sitter inne med den enda sanningen, den enda vägen. Mina två frågor till Börje Hörnlund är därför om det finns en öppenhet från regeringens och Börje Hörnlunds sida för att lyssna på dem som talar om de problem som vi har i vårt hemlän. Den andra frågan är om det finns ett utrymme i regeringen för att ta initiativ och göra insatser för vårt län. Jag skall säga till Börje Hörnlund ungefär hur vi resonerar. Vi möter länsarbetsdirektören som säger så här: När nu arbetslösheten går upp i storstadsregionerna, får jag relativt sett mindre pengar. Kan det vara rimligt, säger hon. Vad skulle Börje Hörnlund svara? Jag måste säga att det inte är rimligt. Vi resonerar också så här: Är det inte bättre att de unga människor som jag såg i demonstrationståget får gå i arbetsmarknadsutbilding i stället för att gå arbetslösa? Är det inte bättre att vi tillfälligt ställer gammal beprövad politik på fötter, tidigarelägger angelägna projekt, som vi ändå skall utföra, för att få människor i arbete? Den tidigare regeringen prioriterade också Västernorrland i satsningar på utlokalisering av tjänsteföretag. Jag vill fråga Börje Hörnlund om vi kan räkna med att den nuvarande regeringen också kommer att ta speciella hänsyn och t.ex. prioritera Sedan har jag en fråga om det nya folkhälsoinstitutet. I socialutskottet hade vi den frågan uppe. Det förekom en väldig mängd motioner i riksdagen. Vi sade att regeringen borde hantera denna fråga, inte riksdagen. Men, Börje Hörnlund, vi sade också mycket bestämt från utskottet och riksdagen att regeringen verkligen skulle göra en regionalpolitisk pröving av den frågan, dvs. att detta institut skulle kunna utlokaliseras utanför Stockholm. Jag begär inte att Börje Hörnlund i dag skall säga att det skall förläggas till Norrland, men jag undrar om Börje Hörnlund kommer att sätta tummen i ögat på sina regeringskamrater och verkligen se till att det blir en regionalpolitisk prövning. Om någon av departementstjänstemännen säger att institutet måste ligga där forskningen ligger är det fel. Detta institut skall inte forska, det skall bedriva folkhälsopolitik. Avslutningsvis: Har Börje Hörnlund en öppenhet för att lyssna? Finns det möjligheter för initiativ till särskilda åtgärder i Västernorrland?

Fru talman! För bara ett par dagar sedan stod arbetsmarknadsministern och jag också här och debatterade. Arbetsmarknadsministern valde då att inte ge mig något svar på den fråga som jag hade ställt, utan han lade ihop det svaret med svaret på nio andra frågor och svarade på ett mycket oprecist sätt. Därför tar jag chansen att komma igen i frågan. Vi på Gotland trodde nästan fram till jul att vi hade något slags överblick över situationen och att vi med hjälp av arbetsmarknadspolitiska åtgärder skulle klara oss någorlunda. Sedan dess, och de tankarna kom alltså strax före jul, har den öppna arbetlösheten på Gotland stigit med 50 %. Varje dag när man öppnar arbetsförmedlingskontoren på ön ramlar det in nya arbetssökande. Man är orolig för att antalet totalt sett, om man ser på dem som över huvud taget är i kontakt med arbetsförmedlingarna för att få arbete, börjar närma sig 20 % av den arbetskraft som vi har. I Börje Hörnlunds svar till Thage G Peterson talas det mycket om nedsättning av socialavgifter, riskvilligt kapital i stödområden osv. Men vi som inte tillhör något stödområde, har arbetsmarknadsministern någon tröst att ge oss? Kan vi räkna med att fortsättningsvis få de medel vi behöver för vår arbetsmarknadspolitik? Kan vi räkna med regionalpolitiska satsningar även i det här sammanhanget? Kan vi räkna med att vi kommer att föras till stödområde när vi har dessa eländiga siffror, eller, ve och fasa, är vi också med på den här svarta listan?

Fru talman! I svaret från arbetsmarknadsministern nämns produktivitetsdelegationen. Den har rönt väldigt stark kritik, kanske framför allt från Norrlandslänen, för sin syn på fördelning av infrastruktursatsningar. Jag har tidigare haft tillfälle att så att säga på hemmaplan diskutera frågan med Börje Hörnlund. Han åberopade då den proposition som regeringen avlämnade i oktober. Man säger där att som grund för investeringsbesluten bör i första hand ligga en analys som den statliga produktivitetsdelegationen nyligen har presenterat. Alltså ställer sig regeringen bakom produktivitetsdelegationens syn på fördelning av resurser. Vid den diskussionen sade Börje Hörnlund att det där inte var färdigdiskuterat i regeringen. Därför har jag med stort intresse tagit del av regeringens budgetproposition, avgiven den 10 januari i år. Där åberopas samma sak -- man ställer sig alltså än en gång bakom produktivitetsdelegationens syn. Man konstaterar sedan mera preciserat att när det gäller inriktningen och planeringen av infrastruktursatsningar är ett rikstäckande vägnät av riksvägar av särskilt stor betydelse och skall byggas ut i ett sammanhängande robust nät med hög och jämn standard. Det innebär, säger man, motorvägskvalitet mellan Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Vidare skall järnvägsnätet byggas ut för höghastighetståg mellan storstäderna och till Arlanda. Vad gäller riksvägar och länsvägar som inte ingår i det här nätet skall inriktningen vara att vidmakthålla och förbättra nuvarande standard, alltså ingen nybyggnation i det avseendet. Inte heller när det gäller järnvägsnätet talas det om någon satsning utöver detta robusta nät mellan storstäderna. Min fråga är mot denna bakgrund: Talar arbetsmarknadsministern för hela regeringen när han säger i sitt svar att det inte är ett acceptabelt synsätt som produktivitetsdelegationen redovisar. Den andra frågan som jag vill ställa, mot bakgrund av att arbetsmarknadsministern betonar att man noga skall beakta åtgärder som föreslås även inom andra samhällssektorer utifrån regionalpolitiska faktorer, blir: Hur är det med kontakterna med utbildningsdepartementet? Därifrån har vi fått en rad förslag som slår väldigt hårt mot de glesbefolkade delarna av landet. Jag tänker på neddragningen av anslagen till komvux, till folkbildningen och folkhögskolorna. Förekommer det något samråd mellan arbetsmarknadsministern och utbildningsministern med utgångspunkt i att använda också utbildningspolitiken som ett regionalpolitiskt instrument?

Fru talman! I tisdags hade vi en frågedebatt här i kammaren som var betingad av byggnadsarbetarnas manifestation i lördags, där de uttryckte sitt missnöje med regeringspolitiken på byggsektorn. Jag har full förståelse för att arbetsmarknadsministern inte kunde ge svar till tio regioner, men enligt protokollet sade arbetsmarknadsministern att arbetslösheten bland byggarbetarna till 99 % berodde på den förra regeringens politik. Därför vill jag ställa några frågor. Situationen på byggnadssektorn är nationellt betingad och har ingenting med den internationella lågkonjunkturen att göra. Den sektorn behövs fortfarande. Region för region har vi redovisat objekt som borde kunna sättas i gång. Jag vill verkligen understryka vad Georg Andersson sade om utbyggnad av vägnätet. I mitt eget län har vi otaliga vägar, därför att vägar och järnvägar korsar i Örebro län. Flera projekt finns där färdiga att sättas i gång, men det görs ingenting. Arbetsmarknadsministern är passiv i det här fallet. Jag delar Thage G Petersons uppfattning att arbetsmarknadsministern var mycket aktiv tidigare, men nu finns en passivitet när det gäller att sätta i gång olika projekt. Arbetslösheten i Örebro län är den tredje största i landet, men regeringen är fortfarande passiv. Jag tycker att man äntligen borde sätta i gång med vägprojekt och framför allt med projekt inom byggsektorn. Regeringen avskaffade den socialdemokratiska regeringens bostadsfinansieringssystem och sade att den skulle komma med ett nytt. Men ingen vågar i dag anmäla intresse för en ny bostad därför att man inte vet hur finansieringssystemet blir. Detsamma gäller nya projekt i kommunerna. Åtskilliga miljarder skall dras in i kommunerna. Vem vågar sätta i gång med nya projekt? Ni måste från regeringens sida ta itu med dessa frågor och göra någonting för att få fart på byggsektorn. I dag står det praktiskt taget still.

Fru talman! Liksom flera av de tidigare talarna hade jag i tisdags möjlighet att debattera byggarbetslöshet med arbetsmarknadsministern.

Jag anförde då att man på det sättet kan få i gång hjulen snabbare. Det tjänar alltså flera syften. Man förkortar lågkonjunkturen och ökar förutsättningarna för en bättre framtid i de län där det finns synnerligen stort behov av upprustning på många av de viktiga områden som handlar om infrastruktur. Under de dagar som har gått sedan dess har jag fått stöd i min uppfattning av Göte Jag kommer från ett län, arbetsmarknadsministern, som lever i en dyster verklighet. Vi har i Gävleborgs län landets högsta arbetslöshet alla kategorier. Men vi har möjligheter att göra någonting åt det, förutsatt att regeringen bestämmer sig och snart säger ja till några viktiga projekt. Sådana har vi på kommunikationsområdet. Ett projekt som det är väl så viktigt att satsa på är högskolan i Gävle/Sandviken. Det projektet känner arbetsmarknadsministern väl till. Min fråga till arbetsmarknadsministern är: När kommer det besked till Gävleborgs län om satsning på något, helst några, av dessa viktiga områden? Här har regeringen möjlighet att visa sin handlingskraft när det gäller regionalpolitiska åtgärder och sätta kraft bakom regeringens ord i regeringsdeklarationen, som ju Börje Hörnlund har citerat här i dag.

Fru talman! Jag måste inledningsvis notera att jag har en minut per meddebattör. Huvudfrågeställaren bör väl få litet extra. Jag vill understryka att det av regeringsförklaringen framgår mycket klart att hela landet skall ha bra järnvägar och vägar. I regeringsförklaringen finns det också en utomordentligt positiv syn på småföretagen, och det är småföretagens utveckling som kommer att bli grunden i levande regioner, levande kommunala områden, över hela riket. Jag är litet förvånad när Thage G Peterson tar upp televerket. Där har ju före detta statssekreteraren, numera generaldirektören i televerket, framhållit att 500--7 000 arbeten vid televerket skulle försvinna på grund av att socialdemokraterna och Ny Demokrati i riksdagen förenar sig. Televerket får alltså inte det ekonomiska underlag som behövs för att offensivt kunna gå framåt. Sedan till byggområdet. Det är klart att det blir vissa problem, när nästan alla kommuner har tomma lägenheter, och många tomma lägenheter. Det har byggts kontor, inte minst i Thage G Petersons egen region, som räcker i åratal. Dessutom har vi tomma industrilokaler. På grund härav får vi en övergångsperiod som blir mycket besvärande. När socialdemokraterna pekar ett finger mot regeringen, pekar egentligen två tummar och resten av fingrarna mot regeringen. Det är på det sättet, Håkan Strömberg. Det här har lagats till under den socialdemokratiska tiden. Vi har fått bekymren, men vi skall givetvis försöka lindra så mycket som möjligt.

Om den här regeringen kan erbjuda ungefär samma villkor som dem som råder runt om i vår närhet, kommer vi att få utländskt investeringskapital i Sverige. Och svenskt kapital stannar här. Hade socialdemokraterna tänkt på detta under andra hälften av 80-talet, hade vi inte alls haft den här besvärliga situationen. Vänstern börjar begripa att det är dumt att beskatta arbetande kapital, men socialdemokraterna förstår det inte. Det leder till mycket stor framtida arbetslöshet, om vi skulle agera som socialdemokratena vill. Ja, jag är övertygad om att socialdemokraterna förstår saken, men de vill inte förstå den. Jag har respekt för socialdemokraterna, för jag är övertygad om att de vill hålla nere arbetslösheten, osv., men metoderna har inte varit de riktiga och därför har vi kommit i det här läget. Något om den hemliga listan. Det finns en regeringsförklaring och underlag för denna i form av ett antal arbetsgruppers material. Detta är absolut ingenting märkvärdigt. När det gäller mitt eget departement finns det t.ex. ett stort antal utredningar skisserade. Sådant material finns nog som underlag även i en enpartiregering. När det gäller att gasa: Ja, köpkraften ökar både 1992 och 1993. Vi fördelar ju egentligen industriproduktionen som vårt välstånd bygger på. Det är mycket fint det som sker inom den offentliga sektorn, osv., men vi måste ha en viss volym på vår industri. När den vänder nedåt är det inte så illa om köpkraften ökar. Då har man inte helt tagit foten från gasen. Det är nog fråga om en avvägning som är rätt lagom. Vid ett budgetunderskott på 70 miljarder kronor, egentligen 90 miljarder, riskerar man att få en kraftig höjning av räntorna, om man gasar på mera. Detta är det värsta som man kan göra med tanke på sysselsättningen, regionalpolitiken och över huvud taget vårt land. Till Bo Holmberg skulle jag vilja säga att det finns en mycket stor öppenhet för diskussion. Jag kan Västernorrland, och jag tror också att jag kan de flesta andra länen. För min del vill jag ha en utveckling i hela riket, och jag vill resonera om sakfrågor.

Fru talman! Jag har ju personligen litet erfarenhet av arbetet med de regionalpolitiska frågorna, eftersom jag har arbetat med dem i sex år. När jag 1982 tog över ansvaret för industri och regionalpolitiken från centern gjorde jag det i en situation då 155 000 industriarbeten förlorats på några år. Befolkningen i alla skogslän hade minskat dramatiskt. Flyttlassen gick från skogslänen till storstadslänen, och pessimism och oro härskade med tanke på framtiden. Så kom regeringsskiftet 1982, och efter hand skapades nya industriabeten. Skogslänen noterade på nytt en ökning, och optimismen och framtidstron återkom. Nu är ni faktiskt på väg, Börje Hörnlund, att upprepa det som hände under åren 1976--1982. Detta är det dystra beskedet. Devalveringen 1982 var naturligtvis mycket viktig för att vi skulle kunna rätta till mycket av det som hade gått fel beträffande köpkraften för svensk industri och sysselsättning. Betydelsefulla var de stora statliga utvecklingsprogrammen och punktinsatserna för vissa utsatta regioner och branscher. Detta var viktigt av flera skäl. Investerings och utvecklingsprogrammen var viktiga positiva signaler om att landets regering trodde på människornas region och hembygd. Men i dag ger regeringen bara negativa signaler. De riktar sig mot glesbygden, löntagarna, bildningsorganisationerna och mycket annat. Det är oerhört farligt om människorna ute i regionerna, ute i glesbygderna, upplever att de blir lämnade ensamna. Om inte landets regering tror på människorna gör ju inte heller företag och investerare det. Jag vill gärna säga till arbetsmarknadsministern att det är farligt när dysterheten och oron nu sprider sig som en löpeld runt om i Sverige. År 1982 kom vi med ett utvecklingsprogram för gruvindustrin, uppgående till 300 milj.kr. Detta betyder mycket för utvecklingen och framtidtron i gruvregionerna. Men i dag innebär ju den borgerliga regeringens signal neddragning, avveckling och privatisering av gruvindustrin. Vad har arbetsmarknadsministern själv gjort för att hindra näringsministern från att riva ned prospekteringsverksamheten inom gruvnäringen? Jag menar att regionalpolitiken inte får och inte kan begränsas till några öronmärkta anslag. Det går aldrig att med regionalpolitik reparera kraftiga neddragningar på område efter område i ekonomin. Det kommer Börje Hörnlund att få erfara. Här ligger min starkaste kritik mot Börje Hörnlunds och regeringens politik. På område efter område river man ju ned de regionalpolitiska satsningarna. Har inte Börje Hörnlund upptäckt regeringsförslagen på utbildningspolitikens område, de drastiska nedskärningarna av anslagen till folkhögskolan, bildningsorganisationerna och komvux? De är olyckliga från regionalpolitisk synpunkt.

Fru talman! Jag skall tala om min egen kommun. Vi har i dag 170 personer som söker bostad. Av erfarenhet vet jag att en tredjedel är verkligt intresserade av att få bostad. Behovet gäller alltså 60 lägenheter. Det skulle kunna ge åtskilliga byggnadsarbetare jobb. Jag vet också att vi har behov av att bygga ut skollokalerna. Men bidragen för detta har dragits in. Kommunen behöver också bygga en hel del serviceinrättningar, men man vet att regeringens intentioner för framtiden är att dra in åtskilliga miljarder. Jag talade med ett kommunalråd häromdagen, och han sade att det för Hallsbergs del gäller kanske 10 milj.kr. Ingen vågar i dag sätta i gång några projekt därför att man inte vet vilka kostnader som man kommer att drabbas av i framtiden. Börje Hörnlund var mycket kritisk mot den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken när arbetslösheten var 1,8--2 %. I dag är genomsnittet för riket 3,8 %, och för Örebro län över 4 %. Det skulle vara intressant att höra vilka intentioner Börje Hörnlund har när det gäller de förslag som han gav till den socialdemokratiska regeringen när arbetslösheten var 2 %. Sätt i gång de projekt i dag som då föreslogs! Det skulle underlätta betydligt. Men i dag sitter Börje Hörnlund som arbetsmarknadsminister tomhänt.

Fru talman! Arbetsmarknadsministerns inlägg slutade med en intressant mening. Och det var förmodligen det som var svaret till Georg Andersson, Bo Holmberg och mig. Jag har försökt att analysera vad det kan betyda. Betyder det, arbetsmarknadsministern, att vi som bor i Gävleborgs län, det län som är hårdast drabbat av arbetslöshet, mycket snart får besked och klartecken om igångsättning av de projekt som redan är klara, som har överlämnats till regeringen och som är väl kända för regeringen.

Fru talman! Arbetsmarknadsministern klagade över att televerket inte så snabbt som man önskade fick höja sina taxor. Han påstår att det leder till att 5 000--7 000 personer friställs. Det kan inte vara allvarligt menat. Jag sade i går i kammaren till kommunikationsministern att jag tycker att det är nästan oförskämt att regeringsledamöter försöker ge intryck av att ett halvt års fördröjning av televerkets taxejusteringar leder till sådana dramatiska förändringar. Stora förändringar inom televerket var på gång av helt andra skäl långt dessförinnan. Jag tycker att det är viktigt att man ändå håller sig till sans och måtta och framför allt till sanning i sådana allvarliga debatter. Bra vägar och järnvägar skall finnas och byggas i hela landet, säger arbetsmarknadsministern. Men det går ju inte att prata fram dem, utan de måste byggas och betalas. Och ett antal projekt har det fattats beslut om. Arbetsmarknadsministern måste nu hjälpa till att sätta fart på dessa projekt. De är fördelade över hela landet. När det gäller inriktningen talar regeringens ledamöter emellertid med kluven tunga. Jag upprepar min fråga: Gäller produktivitetsdelegationens syn på fördelning av resurser till infrastrukturen eller ej? I propositionen står det att det är den som gäller, och det betyder storsatsningar på motorvägar mellan de största städerna. Men arbetsmarknadsministern talar om en helt annan inriktning. Det går inte att i längden föra en sådan tvetalan i fråga om planering. Arbetsmarknadsministern klagade över att han hade bara en minut till sitt förfogande för varje frågeställare. Men mina frågor ägnade han inte en sekund. Jag hoppas att Börje Hörnlund tar chansen i nästa omgång. Jag vill fylla på med en konkret fråga. Samordning med andra verk och departement, ja, men hur är samordningen mellan arbetsmarknadsdepartementet och näringsdepartementet när det gäller gruvprospekteringen och 90 anställda i Malå kommun, som nu hotas, vilket arbetsmarknadsministern känner väl till? Flertalet av dem är varslade därför att regeringen helt undandrar sig sitt ansvar från insatser från statens sida när det gäller den viktiga basnäringen gruvindustrin. Är arbetsmarknadsministern beredd att göra någon extra insats nu i så att säga grevens tid för att rädda denna verksamhet och därmed rädda sysselsättningen både på kort och på lång sikt inom gruvområdena?

Fru talman! Jag sade i mitt förra inlägg till arbetsmarknadsministern att jag tycker att det är mycket kaxigt av den sittande regeringen att påstå att den samlade politiken utgör den enda vägen. Till den enda vägen kommer också den enda repliken, nämligen att de flesta problemen när det gäller sysselsättningen i Sverige i dag kan skyllas på den tidigare socialdemokratiska regeringen. Det är litet grand att legitimera att arbetslöshetskurvan går upp och att man inte kan göra något åt den. Jag kan försäkra Börje Hörnlund att om man legitimerar en passivitet på sysselsättningens område kommer det att få till effekt att det hela rullar på. Jag märker litet oroande tecken ute i våra kommuner, som tidigare har varit mycket lyhörda för att ställa upp med tidigareläggningar och insatser när lågkonjunktur och arbetslöshet far illa med Sveriges folk och land. Men nu börjar också de att bli osäkra när det skall håvas in 7,5 miljarder på helårsbasis 1993. Och de insatser som man vill göra för skolorna och som skulle kunna ge sysselsättning dras undan. Nu konstaterar jag att Börje Hörnlund gav ett positivt svar på min första fråga, att han var öppen för att lyssna till mitt läns sysselsättningsproblem, och det tackar jag för. Min andra fråga till Börje Hörnlund var om denna öppenhet också skulle kunna förknippas med initiativ. På hemmaplan gör vi ett arbete som innebär inventering av nyttiga investeringar i infrastruktur och annat. Och vår ambition är att det skall bli tidigareläggningar av dessa, så att läget inte skall förvärras ytterligare. Jag hoppas på öppenhet, initiativ och resultat. Börje Hörnlund, hur blir det med den regionalpolitiska prövningen av det nya folkhälsoinstitutet? Kommer Börje Hörnlund att ta sina regeringsledamöter i örat om de inte följer riksdagens beslut och gör en regionalpolitisk prövning av den nya myndigheten?

Fru talman! Jag har två alternativ, antingen att fru talman ger mig 30 minuter eller att jag talar mycket snabbt. Thage G Peterson, att inte kunna skilja på hög och lågkonjunktur bråkade vi mycket om förr. Därför skall jag inte ta upp den frågan igen. Jag vill peka på att om produktivitetsdelegationen och andra utredningar under den socialdemokratiska tiden fått de direktiv som jag kommer att se till föreläggs utredningarna framöver, att de måste redovisa konsekvenserna av sitt arbete regionalpolitiskt, då skulle vi ha haft ett bättre regionalpolitiskt läge. Bo Holmberg, man kan alltid resonera. Man kan göra som mina ärade socialdemokratiska debattörer här gör, nämligen säga att den nya regeringen efter tre månader i regeringsställning rår för allt, även den internationella lågkonjunkturen som är jättedjup. Man kan ju ha några små ögonblick av självprövning, då man tänker på att det är en enorm lågkonjunktur internationellt och att vi har haft hemmalagade problem. Jag tycker att socialdemokraterna är bra mycket värre än jag på att beskriva samband. Bo Holmberg har pratat med LAM-direktören i sitt län. Men säg sanningen! Säg alltså: Hade vi fått igenom våra förslag i riksdagen, skulle AMS ha haft 500 milj.kr. mindre att dela ut. I december fick man 1,3 miljarder ytterligare från regeringen. Men socialdemokraterna stannade vid drygt 700 miljoner. Det finns alltså svar på allt, om man bara vill ge sådana. Sedan till Ulla Pettersson. Jag är medveten om detta med Gotland. Jag blir faktiskt bjuden ner till Gotland någon gång per år och blir då väl informerad av länsarbetsnämnden och andra aktörer där. Gotland är en ö och har ett omfattande jordbruk som måste omställas. Därför har man vissa regionala problem. Det verkar som om Georg Andersson och jag är lika kritiska till Temaplans arbete i produktivitetsdelegationen. Vad jag har att säga är: Beträffande det svar som jag har gett här i dag finns det en samordning mellan de fyra partierna. Dessutom har vi regeringsförklaringen, där det talas om bra vägar och bra järnvägar. Mats Odell gav i går ett positivt svar om möjligheterna när det gäller Bothniabanan. Jag har minnen från tidigare kommunikationsministrar som inte har gett ett så positivt svar beträffande Bothniabanan. Naturligtvis måste vårt riksvägnät vara bra. Men man får inte glömma bort grusvägnätet, småvägsnätet. Vi har efter regionalpolitiskt samråd kunnat komma fram till att den billigare upphandlingen, och det rör sig om stora projekt och om procenttal i storleksordningen 20--30 %, torde innebära att ungefär 1 miljard kan avsättas för vägar i glest befolkade områden. Detta kommer också att ske -- det finns ingen anldening att skaka på huvudet, Georg Andersson -- och det tycker jag är bra. Så några ord om högskoleplatserna. Beträffande vad som presenterades för riksdagen i november vill jag säga att jag tror att 1 400 av 2 000 platser gick till de små högskolorna. En sådan fördelning när det gäller nya högskoleplatser är det länge sedan vi såg i vårt land. Sedan något om televerket. Det var trevligt att höra på Georg Andersson. Beträffande detta med oppositionen före jul, riktad mot vissa som ringer i den här staden, var det alltså bara fråga om något som skulle gälla i sex månader. Var det då någon mening med att ställa till det så och tala om att generaldirektören för televerket ''förlorar tron'' och att han anser att han måste kalla sin styrelse för att televerket skall hårdrationaliseras? Ja, om det nu var så. Det anser inte jag att det var. Mitt svar på frågan om gruvnäringen är att denna skall utvecklas i Västerbotten, i Norrbotten och på andra ställen där fyndigheter påträffas. När det gäller de stora vägobjekten, som ju är viktiga, kommer man 1992, i en lågkonjunktur, bara att arbeta upp en femtedel. Av de förslag som den här regeringen lämnat, det rör sig om dryga miljarden i pengar, kommer allt att upphandlas under 1992. Den socialdemokratiska regeringen lade i panik ut en mängd projekt före valet, och mycket av det arbetet kommer att bli aktuellt i en högkonjunktur. Det är inte bra. Hade man haft en annan fördelning då, skulle mycket mera ha varit i gång i dag. Är önskemålet att vi river upp de socialdemokratiska besluten och gör en sådan fördelning att det byggs upp under 1992? Håkan Strömberg, det är klart billigare att göra upphandling i dag än det var för ett år sedan. Det är alltså billigare i dag att bygga bostäder. Det hänger således inte på priset nu och då, utan det hänger mera på det faktum att det finns småkommuner med 240 lediga lägenheter. Jag vet att det i Dessutom: Nya bostäder byggs för fullt. Det är klart att det då blir besvärligt. Till samtliga meddebattörer vill jag säga: Ni verkar vara helt obekymrade över budgetunderskottet. Det är inte jag.